Herr talman! Herr Paul Jansson har frågat, dels om jag anser att de nuvarande läroplanerna för grundskolan respektive de gymnasiala skolorna ger tillräckligt klara anvisningar om skolans neutralitet i livsåskådningsoch samhällsåskådningsfrågor, dels om det finns några anvisningar utöver dem som står i läroplanen där objektivitetskravet i dessa avseenden ytterligare inpräntats, dels ock om det i övrigt finns några möjligheter att stävja politisk propaganda från lärarnas sida i skolan. Jag delar herr Janssons uppfattning att skolan i sin undervisning inte skall väja för att ta upp även kontroversiella frågor för att ge eleverna en riktig bild av dagens samhälle. Genom en sådan allsidig undervisning blir det också möjligt att träna eleverna i kritiskt tänkande så att de blir i stånd till ett självständigt ställningstagande. Jag finner det också angeläget att understryka att t.ex. politiska ungdomsorganisationer kan tillföra undervisningen ett intressant och okonventionellt utformat material. I såväl läroplanerna som anvisningarna för grundskola, fackskola och gymnasium understryks det självklara kravet på objektivitet. Ibland kan det emellertid — såsom framhålls i anvisningar och kommentarer till kursplanen för ämnet samhällskunskap i gymnasiet — vara påkallat att läraren öppet deklarerar sina personliga synpunkter. Eleverna har då större möjlighet att vara på vakt mot subjektiva värderingar. Enligt vad jag erfarit avser skolöverstyrelsen vidare att inom kort publicera en handbok för handledare inom lärarutbildningen. I denna bok skall bl.a. diskuteras hur kravet på objektivitet och allsidighet skall kunna tillgodoses inom undervisningen. Enligt min bedömning ger de nuvarande läroplanerna med tillhörande anvisningar tillräcklig ledning i åsyftade fall. Det åvilar emellertid skolledningen att tillse att politisk propaganda inte bedrivs från lärarnas sida. Den regionala inspektionsmyndighetens ingripande kan vid behov påkallas.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Jag är naturligtvis fullt medveten om att mina frågor kanske kan beröra ett ämne som i vissa avseenden kan vara känsligt, nämligen hur lärarna i våra skolor lyckats med att upprätthålla objektiviteten i undervisningen. Detta kan i vissa fall vara en ganska grannlaga uppgift. Detta gäller särskilt ämnesområden som samhällsåskådningsoch livsåskådningsfrågor. Jag är emellertid angelägen om att understryka vad jag framhöll i interpellationen, nämligen att jag är Öövertygad om att det alldeles övervägande antalet av lärare sköter denna uppgift på ett gott sätt och att de både skickligt och påpassligt utnyttjar det som händer i samhället för att ge eleverna en riktig bild av hur dagens samhälle fungerar. Jag pekade i detta sammanhang på det politiska skeendet under 1966, på valrörelsen, valutgången, den fackliga konflikten m.m., vilket enligt min mening utgjorde ett välkommet underlag för en orientering om vårt demokratiska samhälles funktion. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att statsrådet Edenman på denna punkt delar min uppfattning, nämligen att skolan inte skall väja för att ta upp även sådana kontroversiella frågor i undervisningen i syfte att bredda denna och göra den så fullständig som möjligt, även om naturligtvis vakthåll ningen kring objektiviteten därvidlag måste vara särskilt noggrann. I allmänhet tillfredsställs ju detta krav på ett hyggligt sätt i våra skolor, och jag vet att de allra flesta lärare verkligen bemödar sig i detta avseende. Tyvärr har emellertid såväl elever som föräldrar framfört klagomål om att lärare ibland icke lyckas skilja mellan värderingar och fakta när de framför ett visst stoff. Nu hänvisar statsrådet till vad som står i läroplanen, nämligen att det understundom kan vara riktigt att läraren öppet deklarerar sina personliga synpunkter. Jag har naturligtvis ingenting att erinra mot ett sådant resonemang, dock endast under förutsättningen att läraren klargör för eleverna att detta är hans personliga synpunkter och att han samtidigt redovisar att andra synpunkter och värderingar kan läggas på den aktuella frågan. Man får å andra sidan inte glömma bort att läraren inför klassen utgör en betydande auktoritet och att det, om läraren alltför ofta ger uttryck för sina personliga värderingar i exempelvis politiska eller religiösa frågor, kan finnas stor risk för en indoktrinering av elevernas tänkande i dessa sammanhang. Nu kan man väl skilja mellan två olika slag av propaganda som kan utgå från läraren i en kateder. Det ena slaget är sådan propaganda som läraren omedvetet gör, och den kanske är svårast att komma till rätta med. Här har vi att göra med värderingar och engagemang hos en individ. Vi kanske kan ta det exemplet att läraren är engagerad i ett politiskt parti eller i en religiös trosbekännelse. Detta kan naturligtvis färga hans framställning. Ingen kan ju komma på den befängda idén att vi skulle förbjuda våra lärare sådana engagemang utanför skolan, men vi måste då samtidigt ha klart för oss att objektivitetens upprätthållande i sådana fall kan bli ett problem. Det ligger ju snubblande nära att en politiskt engagerad lärare, som skall redogöra för hur de politiska partierna uppträder i olika frågor, låter sin personliga uppfattning färga framställningen. Jag säger inte detta som någon anmärkning eller anklagelse, utan jag anser det ganska mänskligt att så sker. Det är väl i och för sig en utopi att tro att man skall uppnå hundraprocentig objektivitet i undervisningen — om det ens är önskvärt att uppnå en sådan objektivitet. Den mer medvetna propaganda, som man understundom hör förekomma, är betydligt osnyggare, men den är samtidigt lättare att komma till rätta med, ty det ter sig mera naturligt och följdriktigt att skolledningen då ingriper. Här kan man ju, som statsrådet framhållit, även påkalla länsskolnämndernas ingripande, om så skulle visa sig nödvändigt. För övrigt hälsar jag med tillfredsställelse statsrådets meddelande att en ny handbok i dessa frågor är under utarbetande. Vi hoppas att den handboken kommer att bli väl utnyttjad av alla som har med dessa frågor att skaffa; Det mest positiva draget i ecklesiastikministerns svar anser jag emellertid vara hans uttalande om de politiska ungdomsorganisationernas roll i detta sammanhang. Jag är nämligen övertygad om att ett utomordentligt medel att undvika att samhällsundervisningen vid våra skolor blir ensidig och subjektiv är att i större utsträckning låta de politiska partierna genom sina ungdomsorganisationer komma till tals i denna undervisning. Ungdomsorganisationerna kan, som statsrådet så riktigt har påpekat, tillföra undervisningen ett intressant och okonventionellt utformat material, genom diskussioner och informationer i samband med skolans samhällsundervisning. Där de politiska ungdomsorganisationerna är engagerade får skolan enligt min mening större möjligheter att ge en realistisk bild av hur samhället fungerar i olika sammanhang. Detta bör i sin tur sätta eleverna i stånd till ett eget kritiskt tänkande och till mera självständiga ställningstaganden i olika frågor. Dylika arrangemang, föreställer jag mig, bör också vara ett verksamt medel att motverka och neutralisera eventuellt förekommande politisk propaganda från lärarnas sida i skolorna, antingen den är medveten eller omedveten. Jag tackar än en gång statsrådet för ett ur många synpunkter positivt svar. Herr talmannen yttrade, att han i anslutning till de nu föredragna skrivelserna finge tillkännagiva, att enligt överenskommelse med statsrådet fru Myrdal meddelandet om Sveriges utrikespolitik komme att lämnas vid morgondagens sammanträde samt att meddelandet angående Sveriges handelspolitik enligt överenskommelse med herr statsrådet Wickman komme att lämnas vid kammarens sammanträde fredagen den 10 mars.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

Herr talman! Vårt förhållande till främmande länder är gott har Konungen under en mycket lång följd av år kunnat konstatera i sitt trontal. Att enigheten mellan de demokratiska partierna i utrikespolitiken under en lång följd av år varit god kan man också konstatera. Av en utrikesdebatt i den svenska riksdagen väntar man sig därför inte att meningsbrytningarna skall vara hårda och motsättningarna stora. Detta förhållande innebär dock inte att intresset för utrikespolitik är ringa eller att behov av en sådan debatt inte föreligger. Svensk alliansfrihet betyder inte isolationism, utan Sverige deltager och deltager aktivt i det internationella arbetet. Vårt land måste också ta ställning till flertalet av de problem som förekommer på det världspolitiska fältet. Vi har därför anledning att i en positiv anda diskutera de problem som ständigt sysselsätter och oroar världens länder. Det är självfallet att uppmärksamheten i första hand koncentrerar sig till den plats i världen där krig verkligen pågår, nämligen till Vietnam. Jag behöver inte orda om den djupa medkänsla vi alla känner för det vietnamesiska folkets svåra lidanden — den är självfallen. Lika litet behöver jag tala om vår innerliga önskan att detta krig skall upphöra så snart det finns någon möjlighet därtill. Det är lika lätt att konstatera detta som att få jordens alla länder att förklara att de önskar fred och avrustning. Problemet är givetvis på vilket sätt vi skall få detta krig att upphöra och hur framtiden skall te sig för det vietnamesiska folket. I det fallet har vi en del beskäftiga rådgivare som oombedda rusar fram med patentlösningar lika omöjliga som att uppfinna perpetuum mobile. Utan att ta ställning vare sig för den ena eller andra sidan måste man förstå att om ett krig uppkommer förefinns det starka meningsskiljaktigheter. Det är lika lätt att förstå att båda parter anser att de har rätten på sin sida. De som är mest självsäkra i sin uppfattning i vietnamfrågan har inte möjligheter att medverka till frågans lösning, eftersom de inte begripit att i en så hård konflikt finns det två mycket bestämda uppfattningar som inte låter sig kommenderas, vare sig den ena eller den andra. Den svenska regeringen har i vietnamfrågan intagit en försiktig hållning. Redan i förra årets regeringsförklaring i utrikesdebatten sades det ifrån att »det är också den svenska regeringens övertygelse att vietnamkonflikten endast kan lösas genom förhandlingar och genom ömsesidiga medgivanden». Situationen har inte förändrats mycket sedan dess, och fortfarande är det endast genom förhandlingar och ömsesidiga medgivanden som konflikten kan lösas. Jag vill också starkt understryka att har vi bildat en internationell organisation för att åstadkomma internationell fred och säkerhet, nämligen Förenta Nationerna, då bör man i första hand yrka på att denna organisation får handlägga frågan och försöka få en lösning till stånd.

Jag delar uppfattningen att Förenta staterna måste inställa sina bombningar i Nordvietnam och att den nationella befrielsefronten skall få deltaga i förhandlingskontakterna. Tyvärr saknas det inte orosanledningar och fredshotande aktioner även i andra delar av världen, men just nu är det Asien som särskilt tilldrar sig vår uppmärksamhet. Det är vietnamkonflikten, förändringarna i Indonesien, oroligheterna i Kina och motsättningarna mellan Kina och Sovjetunionen som skapar en »vad som helst kan hända-situation» i denna del av världen. Kommunismen har fått inregistrera bakslag på olika håll i den afroasiatiska världen. Så har t.ex. den blodiga maktkampen i Indonesien, vilken i huvudsak framstår som ett resultat av inre spänningar, särskilt hårt drabbat landets kommunistiska parti. Indonesien har nu återtagit sin plats i Förenta Nationerna såsom lojalt medarbetande medlem, men de labila politiska förhållandena i landet inger farhågor för lugnet i Sydöstasien. Det har alltid med rätta betonats från svensk sida att universaliteten i Förenta Nationerna är av den allra största betydelse. I det avseendet har Förenta Nationerna lyckats väl i sin uppgift. Efter Indonesiens återinträde och efter ytterligare beviljade medlemskap — den senast intagna medlemmen är Barbados — är nu medlemsantalet 122, vilket betyder att nära nog alla fria stater, som inte är uppdelade på grund av konflikter, är medlemmar 1 Förenta Nationerna. Trots att medlemsanslutningen är så god kvarstår dock det stora problemet om Kinas representation i Förenta Nationerna. Frågan har behandlats vid granskningen av fullmakterna under varje generalförsamling sedan revolutionen i Kina. Det är givetvis en svaghet för organisationen att en femtedel av världens befolkning inte är representerad. Det bör observeras att frågan om Kinas representation i FN egentligen inte gäller medlemskap. Kina är medlem i Förenta Nationerna, och hittills har det endast varit frågan om vem som skall representera landet som behandlats. En rad länder med Förenta staterna i spetsen har inte velat erkänna pekingregimen som landets lagliga regering och inte heller ansett att den uppfyller villkoret för inträde i Förenta Nationerna, nämligen att en medlemsstat skall vara fredsälskande. Vid omröstningarna i generalförsamlingen var det under de första åren stor majoritet mot Kommunistkinas representation, men med det ökande medlemsantalet har siffrorna alltmer förskjutits, och vid omröstningen år 1965 blev röstsiffrorna 47 mot 47. Det är dock att observera att ett beslut också fattats att frågan endast kunde avgöras med två tredjedels majoritet, vilket 1 realiteten betyder att en tredjedel av församlingens röster kan stjälpa frågan. Det något underliga är att vid omröstningarna huruvida två tredjedels majoritet erfordrades har ett större antal länder röstat härför än det antal som röstat för Kommunistkinas representation i FN. Därigenom får röstsiffrorna 47—47 inte samma betydelse därför att två tredjedels majoritet erfordras för avgörande. Det fanns väl en förhoppning att glidningen skulle fortsätta så att allt flera skulle rösta för Pekingkinas representation. Det blev emellertid inte fallet vid den 21:a generalförsamlingen d. v. s. år 1966. Röstsiffrorna blev i stället 46 för och 37 mot Kommunistkinas representation i FN. I fråga om huruvida frågan krävde två tredjedels majoritet blev siffrorna 66—48—27. I stället för att närma sig en lösning av kinafrågan fjärmades den i stället. Sverige har ju konsekvent tillsammans med de övriga nordiska länderna och en rad andra länder röstat för Kommunistkinas representation i FN. I den andra sidan av frågan, d. v. s. vad som skall ske med Formosa om Pekingkina skall representera i FN, har den svenska regeringen däremot inte bundit sig. Därmed har vi också kommit till det intrikata problem som jag slutligen i detta avsnitt vill beröra. Formosa har ungefär 12 miljoner invånare och säger att det representerar Kina och är dess lagliga regering — det är dess uppfattning. Frågan är: Om Kommunistkina kommer att få representation i FN, vad skall ske med Formosa? Enligt min uppfattning får det inte bli på det sätt som kom till uttryck i ett av de mycket kärva yttranden från Chrustjov på sin tid. Då han blev tillfrågad om denna sak sade han bara: »Bär ut det ruttna liket.» Så kan man inte behandla 12 miljoner människor, som har en annan uppfattning än den andra delen av Kina har. Om det skall bli någon lösning, kan det spekuleras i vilken riktning den skall gå. Det kan tänkas — och det är sannolikt — att landet i en framtid blir uppdelat i två delar, den stora delen, Kina med sina 700 miljoner människor, och en annan del, ett annat land som får namnet Formosa, med 12 miljoner människor. Skulle det bli en sådan lösning, möter man mycket besvärliga problem hur detta skall kunna beslutas. Om man skulle tänka sig att Pekingkina beviljades medlemskap, måste detta tillstyrkas i säkerhetsrådet. Men där sitter för närvarande Formosa som permanent medlem, alltså med vetorätt som landet sannolikt kommer att använda mot att Kommunistkina skulle beviljas inträde i Förenta Nationerna. Om man å andra sidan skulle tänka sig att vi får en överenskommelse som leder dithän att Pekingkina kommer att representera Kina, skulle Pekingkina också få en permanent plats i säkerhetsrådet. Vill man då lösa frågan så att Formosa skulle bli en ny medlem i Förenta Nationerna, då är det mycket troligt att Pekingkina kommer att använda sin vetorätt mot detta förslag, därför att det anser att Formosa bör tillhöra Kina. Det är alltså en mycket besvärlig si tuation som uppstår hur man än vänder sig. Därför kan det tänkas att frågan kan lösas endast genom någon form av överenskommelse över hela fältet, d. v. s. man måste göra någon sorts paketlösning för att kunna få till stånd en lösning av denna fråga som bekymrat världen och speciellt Förenta Nationerna under så många år. ' Nu fanns det vid tjugoförsta generalförsamlingen ett resolutionsförslag från tre latinamerikanska länder, från Belgien, Italien, Trinidad och Tobago, enligt vilket generalförsamlingen skulle tillsätta ett utskott med uppgiften att undersöka frågan om Kinas representation i FN och återkomma till det 22:a mötet med förslag om en rimlig och praktisk lösning. Detta förslag antogs inte, utan förkastades. 34 länder röstade för, 62 emot, däribland Norden utom Island, och 25 avstod. Det är mycket svårt att ta ställning till huruvida det skulle varit riktigt att rösta för ett sådant förslag. Över huvud taget vill jag inte uttala någon deciderad mening om vad som skulle varit bäst i Sveriges fall, men jag lutar nog åt den uppfattningen att Sverige möjligen icke skulle ha röstat emot detta förslag. Jag går inte så långt att jag vill säga att det skulle stödjas av vårt land, men möjligen skulle man inte ha röstat emot det. Ty när vi nu såg hur frågan ytterligare avlägsnades från sin lösning genom den ' omröstning som Nr 12 17 Ang. Sveriges utrikespolitik förekom vid 1966 års generalförsamling, då måste man försöka på något annat sätt att lösa frågan. Därför kan det tänkas att ett sådant utskott skulle kunnat ha någon möjlighet att bereda marken för en lösning av den besvärliga kinafrågan. Å andra sidan kan man naturligtvis ifrågasätta om ett sådant utskott, om det tillsattes, inte hade uppfattats mycket illa av Pekingregimen och om man där inte skulle ställt sig mycket ovillig till hela frågan. Jag tror emellertid att det skulle kunna tänkas att man i varje fall inte hade röstat emot förslaget och att det i en framtid kan bli möjligt att något sådant får ske för att vi skall kunna lösa denna långvariga och besvärliga konflikt. Även om de svåra problemen om fred i Vietnam och Kinas representation i FN inte kommit närmare sin lösning, finns det dock ljusare och mera hoppingivande drag i den världspolitiska bilden. Efter den förlamande kris som drabbade FN för ett par år sedan, kunde FN:s generalförsamling under förra året arbeta normalt. Kanske. den 21:a generalförsamlingen inte kunde uppvisa några anmärkningsvärt stora resultat, men den präglades dock av intensivt och metodiskt arbete, och vissa hotande = orosanledningar avvärjdes. Valet av generalsekreterare var onekligen ett av de problem som befarades bli svårare att lösa under 21:a generalförsamlingens möte. Med tanke på de propåer 'som tidigare framförts om trojkasystem och alla de svårigheter som personvalet i detta fall innebär, hälsar man med stor tillfredsställelse att den nuvarande generalsekreteraren enhälligt kunde återväljas. Tidigare hade uttalats pessimistiska tankar om nedrustningsförhandlingarna i Genéve, och man har i vissa fall t.o.m., ifrågasatt, om de över huvud taget skulle komma att återupptas. Nu kan vi konstatera att förhandlingarna — i vilka även Sverige deltar — har 'återupptagits. Nedrustningsförhandlingarna har utförligt behandlats i regerings anförandet. Då jag inte har något att invända mot vad däri anförts, skall jag endast uppehålla mig mycket kort vid denna betydelsefulla del av fredsarbetet. Ett nytt moment som nu införts i diskussionerna är att kärnsprängningstekniken skall kunna användas för fredliga ändamål. För närvarande är det inte tekniskt möjligt att använda kärnkraften för sådana ändamål, men det är mycket möjligt att den för framtiden kan få sådan användning. Därvid möter oss det gamla men ändå ständigt aktuella problemet att många tekniska medel för fredliga ändamål också kan användas för stridsändamål. Här är ju faran för en sådan sammankoppling uppenbar och farligare än någonsin. Nukleära sprängämnen, egentligen avsedda för fredliga ändamål, kan sannolikt också användas för stridsändamål, och därmed kommer kontrollproblemet att försvåras ytterligare. I själva verket öppnas här hisnande perspektiv om ett stort antal länder säger sig vilja använda kärnsprängämnen för fredliga ändamål men i själva verket därmed blir i besittning av fruktansvärda resurser för stridsändamål.

Ett nu slutfört arbete på detta område är konventionen om de mänskliga rättigheterna, och det måste betraktas som en stor framgång att den kunnat genomföras vid den senaste generalförsamlingens möte. En deklaration om de mänskliga rättigheterna avgavs år 1948, och sedan dess har arbetet med en konvention praktiskt taget oavbrutet pågått. även om konventionen i vissa stycken tunnats ut och kompromissats bort alltför mycket, är det dock en stor framgång att den finns för undertecknande och att den även har undertecknats av ett antal stater. Vad som var beklämmande vid slutskedet av behandlingen av konventionen var att många länder som måst kämpa hårt för sin frihet nu hade så litet intresse att kämpa för det som kanske är ännu viktigare, nämligen individens frihet. I traktaten som består av två konventioner och ett protokoll ville åtskilliga länder, bland dem Sverige, att en paragraf om individuell klagorätt till en internationell kommitté skulle införas. Detta mötte emellertid hårt motstånd från de socialistiska länderna, främst Sovjetunionen, men också från en del afrikanska länder. Slutresultatet blev att ingen sådan paragraf intogs i konventionen men att bestämmelserna infördes i ett särskilt protokoll som också kan undertecknas av länder som så önskar. I fortsättningen blir detta protokoll av största intresse, och alla som verkligen kämpar för friheten bör nogsamt observera vilka länder som enbart kommer att underteckna konventionerna och vilka som också kommer att underteckna protokollet beträffande individuell klagorätt. Tyvärr trampas de mänskliga rättigheterna under fötterna på olika sätt i åtskilliga delar av världen, och det har hittills varit svårt att få beslut om åtgärder mot sådana länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. I ett enda fall har vi dock i december månad förra året fått ett beslut under fullt legala former mot en regim som respekterar varken mänskliga rättigheter, avtal eller något annat. Jag avser det beslut, som säkerhetsrådet i december fattade om ekonomiska sanktioner mot Rhodesia. Beslutet är välmotiverat, och man får hoppas att sanktionerna skall få effekt. Det bör nogsamt observeras att då beslutet i säkerhetsrådet fattades den 16 december antogs det med 11 röster för och 4 nedlagda. De fyra länderna som icke röstade för sanktioner mot Rhodesia Det har ofta rått tveksamhet om effekfen av ekonomiska sanktioner, och det är därför av stort intresse att se vad som nu kommer att hända. Det har rått mycken diskussion både i vårt land och i andra länder om ekonomiska sanktioner mot Sydafrika, och även om förhållandena och den ekonomiska styrkan är mycket olika i de båda länderna, kan det dock vara vägledande vilken effekt sanktionerna mot Rhodesia får. Sverige har alltid hävdat att vårt land bör följa ingångna avtal och stadgar för de organisationer, som vi har anslutit oss till. Man måste därför observera i fallet om sanktioner mot Sydafrika att det i Förenta Nationernas stadgar uttryckligen är föreskrivet att beslut om sanktioner skall fattas av säkerhetsrådet och icke av generalförsamlingen. Det är av den orsaken som Sverige vid åtskilliga tillfällen har nödgats avstå på vissa punkter i resolutioner i Förenta Nationerna därför att man har velat till generalförsamlingen överföra en beslutanderätt som tillkommer säkerhetsrådet. Sydafrika är också anslutet till GATT-avtalet. Men i händelse beslut fattas i säkerhetsrådet om sanktioner mot Sydafrika, så bryts detta avtal automatiskt utan några som helst hinder. Utjämningen av kostnaderna vid en eventuell ekonomisk blockad mot Sydafrika är — som också tidigare har omnämnts — en av de stora frågor som måste lösas. Det gäller utjämningen av kostnaderna mellan länderna, och det skulle, om en sådan blockad kommer till stånd, också behövas en utjämning för vårt eget lands vidkommande. En ytterst känslig fråga för vårt land, som inte kan skjutas åt sidan, är Portugals behandling av sina kolonier i Afrika. Det är uppenbart att Portugals uppträdande i Angola och Mocambique icke i längden kan tolereras, och Förenta Nationerna har antagit flera resolutioner i frågan, vilka dock non Ang. Sveriges utrikespolitik chalerats av Portugal. Sverige har fullt riktigt deltagit i fördömandet av den portugisiska = kolonialpolitiken. Men förr eller senare står vi inför frågan om ett samarbete i EFTA med Portugal verkligen kan fortsätta. Utifrån vår allmänna inställning mot förtryck av olika slag bör vi överväga huruvida samarbetet med Portugal kan fortgå. Vi måste bestämma oss för om vi skall fortsätta att stödja en regim, som i Afrika tillämpar en kolonialpolitik av portugisiskt märke. I regeringsanförandet framhålles det slutligen att u-hjälpsarbetet är en viktig del av vår utrikespolitik. Jag skall inte vid detta tillfälle polemisera mot regeringen om u-hjälp över huvud taget utan i stället rikta mig till mera positiva krafter i det fallet, och det är alla de motionärer som föreslagit högre anslag. Man får verkligen hoppas att det finns en uppriktig mening bakom dessa förslag. Om inte enighet kan uppnås om på vilket sätt de ökade anslagen skall finansieras, så hoppas jag att alla de som ställt sig bakom förslagen om en ökad u-hjälp när huvudfrågan skall behandlas, d. v. s. anslagens storlek, verkligen fullföljer sin avsikt och röstar för den ökade hjälpen. Vi vet alla att belopp av den storleken inte ställer till några revolutioner i en budget på 36 miljarder.

Herr talman! Stora delar av mänskligheten lever under hotet att inom femton minuter vara utrotade, om supermakterna använder robotar med kärnvapenladdningar. Om USA och Sovjet anfaller varandra i full skala, beräknar man att 130 miljoner amerikaner skall förintas inom femton minuter och kanske samma antal ryssar. Sverige har tre minuter på sig, om TYyYSSarna avfyrar sina robotar och kanske tio minuter om amerikanarna gör det. Maximalt har vi således femton minuter kvar att leva. Det är det konstanta liot som alla världens stora befolkningscentra i dag lever under. | Visst vet vi detta, men på något sätt har vi förlikt oss därmed. Mänskligheten har inte lärt sig att »älska bomben», men den fördrar nu med större jämnmod att den finns som ett ständigt, fruktansvärt katastrofhot. Det var i känslan av detta som FN:s generalsekreterare i höstas i sin rappart till generalförsamlingen antydde att man nu återigen skulle studera den ödesdigra konsekvensen av det stadium som tekniken har nått fram till. Generalförsamlingen beslöt också enhälligt att FN skulle göra ett sådant studium. Inga ansträngningar får försummas då det gäller att komma till rätta med detta hot. Men detta mål är det ju lika lätt att sätta upp som det är svårt att uppnå. Redan de små steg som nu kan vara möjliga, bereder stora svårigheter. Moskvaavtalet för några år sedan om provstopp var ett glädjande tecken. Ett stort antal stater insåg nödvändigheten av att börja försöken att begränsa kärnvapnen och deras användning. Det finns anledning att begrunda vad som hänt sedan dess. Frankrike och Kina har vägrat att skriva under avtalet, vilket är djupt beklagligt. Denna omedgörlighet att handla solidariskt i mänsklighetens intresse har i en del länder lett till ytterligare oro för utvecklingen. Man fruktar att det inte skall vara möjligt att i längden ha ett försvar utan egna kärnvapen. Ingen vet om denna oro kommer att leda till att fler stater skaffar sig kärnvapen. För varje ny stat som skaffar sig kärnvapen minskas i snabb takt den återhållande effekt som ännu finns i en del stater i fråga om att bygga upp egna kärnvapen. Sverige bör givetvis försöka underlätta tillkomsten av ett icke-spridningsavtal, men det är inte tillräckligt, i varje fall inte för dem som delar uppfattningen att det väsentliga ehuru mycket avlägsna målet är att förstöra alla kärnvapen som ett led i en allmän nedrustning. Jag hälsar med tillfredsställelse den svenska regeringens uppträdande hittills på denna punkt. Man har krävt en hel del av kärnvapenmakterna. Om de önskar ett avtal om förbud mot spridning av kärnvapen till nya länder, så måste de också medverka till att stoppa sin egen kapprustning med kärnvapen. Skall de små lammen inte ens få bräka, så måste en del av huggtänderna på de stora vargarna dras ut. Ett avtal om förbud mot spridning måste kombineras dels med ett avtal om provstopp, även för underjordiska prov, och dels med ett avtal om stopp för produktion av klyvbart material för vapenbruk. Utan sådana kompletterande avtal kan nämligen kärnvapenmakternas förstörelsevapen bara fortsätta att öka i antal och ödeläggande effekt. När statsrådet Myrdal nyligen i Geneve framförde önskemål om parallella förhandlingar om dessa frågor, betecknades det av den engelske förhandlaren lord Chalfont som både »onödigt och oförsiktigt». Fru Myrdal blev väl inte förskräckt — jag hoppas i varje fall att hon inte blev det. Regeringsdeklarationen har dock några formuleringar som skulle kunna vara klarare, men vi kanske får höra mer om det i dagens debatt. Världen över finns det en betydande förståelse för dessa synpunkter, inte bara i de länder som betecknas som alliansfria vid nedrustningskonferensen i Genéve eller i politiska sammanhang. Jag hade själv anledning att med tillfredsställelse konstatera att den konferens, som kyrkornas världsråd anordnade i somras för vetenskapsmän, kyrkoledare och politiker från 80 stater i öst och väst, representerande 164 kyrkosamfund, på denna punkt talade ett tydligt språk. Man sammanfattade sin synpunkt på följande sätt: »Det måste finnas en balans mellan de offer som begärs av icke-kärnvapenmakterna och dem som : begärs av kärnvapenmakter na som ökar sina lager av ständigt mer effektiva kärnvapen.» Ett särskilt och viktigt problem är i detta sammanhang Västtysklands ställning. Om man vill underlätta tövädret i Europa är det mycket angeläget att Västtyskland skriver under ett avtal. Det skulle i hög grad bidra till avspänningen. Nu säger sig västtyskarna frukta att internationell kontroll skulle medföra spionage och att ett avtal också skulle kunna stoppa det fredliga utnyttjandet av atomenergi. Utan att vara expert på detta område skulle jag vilja ifrågasätta om det inte finns metoder som i betydande utsträckning undviker båda olägenheterna. Om man vill uppnå ett väsentligt resultat, kan dessa tekniska svårigheter inte få bli avgörande. Jag efterlyser regeringens syn på de problem som den västtyska reaktionen rest på ett särskilt sätt. Vidare vill jag fråga hur mycket kontroll som den svenska regeringen i dagens läge anser vara behövlig. Jag syftar alltså inte i första hand på problemet om FN:s internationella atomenergiorgan eller EEC:s organ Euratom skall kontrollera, utan min fråga gäller kontrollens omfattning. Hur mycket behövs enligt regeringens mening? Handelsministerns svar i förra veckan om atomkontrollen har tolkats på olika sätt, och även den saken kan möjligen förtjäna ett klarläggande i dag. Regeringsdeklarationens konstaterande att vietnamkonflikten kan komma in i ett farligt läge är beklagligtvis riktig. De amerikanska krigsinsatserna har ökat. Parterna har inte kunnat hitta någon utväg att komma till tals med varandra på ett fruktbart sätt. Det finns därför uppenbara risker för än ohyggligare konsekvenser för det vietnamesiska folket. USA:s krav, att stoppandet av bombningarna skall äga rum först när man fått besked att Hanoi därefter skulle vara villigt att utan för långt dröjsmål minska krigsinsatserna, är i och för sig förståeligt. Riskerna med upptrapp ning av krigsinsatserna borde dock även för amerikanarna te: sig större än med bombstopp utan bindningar: från Ho Chi Minh. USA bör stoppa bombningarna utan villkor. kl og Världsopinionen måste understryka att det är nödvändigt för Hanoi att efter ett bombstopp snabbt ge besked om: sin villighet att minska sina krigsinsatser och inte begagna ett bombstopp: eller en förhandlingsperiod till att öka den militära infiltrationen i Sydvietnam. Då kommer givetvis alla förhandlingar att stoppas, vilket skulle vara raka. motsatsen till vad opinionen ute i världen kräver, nämligen fred och återupp-- byggnad i Vietnam, inte bara bombstopp och utdragna skenförhandlingar. Jag upprepar det från vårt håll tidigare framförda kravet att Sverige skall vara villigt medverka till aktiva humanitära insatser för Vietnams folk så snart förhållandena medger det. Det kan här bli fråga om stora insatser i mänsklighetens tjänst. Den nuvarande. utrikespolitiska situationen är ur maktbalanssynpunkt mycket annorlunda än i mitten av 1950-. talet. Med ordet makt avser jag i detta sammanhang möjligheterna för en stat. att påverka andra stater till att uppträda på önskat sätt. Det är då inte fråga om militära maktmedel utan om den styrka som en stormakts politiska önskningar i och för sig utgör. Vi vet mycket väl att om en av supermakterna hotar. med vapen, så är dess makt mycket stor, om man skall uttrycka det försiktigt. Ur den syn-. punkt som jag här angett har mycket förändrats på tio år. Sovjets aggressiva. politik under Stalin hade lett till kraftiga motåtgärder från USA:s sida. Amerika, som inte före kriget ..haft några egentliga militära baser i andra delar. av världen, hade nu ett nätverk. av hastioner. Man hade militära allianser med ett femtiotal stater. Det var ett.led.i amerikansk säkerhetspolitik mot Sov-, jetunionen, och i denna var Atlantpakten en viktig länk. Sovjet å sin sida hade byggt vidare på sin under kriget startade militära styrka. Man hade nått ut till Östersjön. Finland var bundet genom en pakt, och Östeuropa var helt i rysk hand. När ungernrevolten bröt ut den 23 oktober 1956, ansåg sig Chrustjov tvingad att krossa frihetsrörelsen. Inte alla satellitländer var förtjusta i detta, men de vågade inte irritera den mäktige. På något sätt betecknar ändå det som hände i Ungern början till det som i dag har skett, nämligen Rysslands och USA:s minskade politiska maktpositioner i Europa. Rumäniens öppnande av diplomatiska förbindelser med Västtyskland är den allra senaste utlöparen av det som hänt i Europa efter 1956. Sovjets omedgörlighet när det gäller ett enande av Tyskland har skett till priset att hålla Östtyskland under armarna. Nu får Sovjet uppleva att en del av satellitstaterna börjar negligera de negativa reaktionerna både i Sovjetunionen. och i Östtyskland. Sovjets politisk-psykologiska makt har minskats, trots att landets militära makt har flerdubblats under denna tid. Man kan inte alltid mäta makt i styrkan av en stormakts kärnvapenarsenal och antalet divisioner. I vissa situationer i historien är makt den politiska styrka, som en stormakt kan visa upp, och inte den militära, som man inte kan använda. Likartad maktnedgång har ju USA råkat ut för. Atlantpakten är betydligt försvagad, och Amerikas psykologiska möjligheter att påverka Europa har minskats. I avspänningens intresse är man nu villig att låta tanken på kärnvapen i Västtysklands hand falla. Vietnamkriget har också givetvis påverkat USA:s ställning i negativ riktning. De båda supermakterna tillsammans har råkat ut för att det stora antalet unga stater gör sig påminda på ett sätt som var otänkbart för tio år sedan. Deras språk är inte undfallenhe tens. De gisslar öst lika väl som väst, och i FN:s generalförsamling har de var och en en röst, liksom supermakterna. Jag har erinrat om dessa för oss alla välkända historiska fakta för att dra några slutsatser, eller kanske snarast varna för några förhastade slutsatser. Denna långsiktiga utveckling har inte mycket att göra med de allt sämre relationerna mellan Peking och Moskva. Sovjets ändrade ställning hade troligen kommit ändå. En helt annan sak är att Rysslands intressen under senare tid tvingats att rikta sig österut och i samma mån dragits från Europa. Skulle Maos motståndare vinna i Kina, kan man vänta sig att det ryska intresset för Europa kan bli mera påtagligt. Där finns alltså en osäkerhetsfaktor. Det finns därför ingen möjlighet att slå sig till ro och tro att allt nu är lugnt. En återgång till 1956 års metoder vid behandlingen av europeiska problem förefaller dock inte, som väl är, ligga för herrar Brezjnev och Kosygin. Det är i denna nya situation som en glädjande avspänning mellan USA och Sovjet kunnat göra sig gällande, och totalt sett kan man väl våga säga att även för Sveriges del är läget nu något lugnare. Även om vi hälsar detta med glädje, vore det dock fel att dra några långtgående slutsatser, t.ex. för vårt försvar. De som gör det har fel. Ett neutralt land som vårt — vilket dessutom är litet — kan inte låta sig förledas att dra några förhastade slutsatser om framtidens krav på oss. Vi behöver i hög grad långsiktig planering av vårt försvar utan tvära kastningar. Detta har jag redan berört i remissdebatten och skall därför inte behandla saken utförligare. Jag vill i stället göra några kommentarer till ett par frågor som är av väsentlig betydelse för FN:s framtid. En för FN:s framtid avgörande fråga är möjligheterna att i framtiden medverka i sådana fredsbevarande aktioner som man hittills deltagit i med viss framgång. Den stora striden vid 19:de församlingen om betalningen av operationerna visar hur aktivt en del av stormakterna känner sig engagerade i problemet. FN kunde alltså inte räkna med att alla dess medlemsstater solidariskt ville åta sig ett betalningsansvar. Därmed föreligger risk att FN i framtiden inte kan göra insatser i fredens tjänst på det sätt som ändå hittills varit möjligt och avsetts. Skulle så bli fallet, komme ju FN i världsopinionens ögon att minskas ned till en obetydlighet som man kan nonchalera, och världen skulle vara ett fredsinstrument fattigare. Sin ovillighet att betala hänger man upp på det förhållandet att säkerhetsrådet ensamt skulle vara beslutande instans i ärenden av den här karaktären. De fredsbevarande aktionerna skulle alltså i en del fall inte ha tillkommit i stadgeenlig ordning. Bland majoriteten av FN:s medlemsstater torde det nog föreligga en uppfattning om att i lägen där säkerhetsrådet är paralyserat genom veto måste det finnas möjlighet för generalförsamlingen att gripa in och söka rädda freden. FN:s 33-mannakommitté har i uppdrag att söka finna en lösning på konflikten. Ännu har man inte lyckats. Kommittén fick i höstas förnyat uppdrag och besked om att lägga fram sin rapport till det extra församlingsmöte som skall hållas i vår. Jag vore tacksam för att få regeringens syn på läget i denna fråga som den utvecklat sig de senaste månaderna. Är det möjligen så att inget har hänt sedan i höstas? Det vore ju mycket allvarligt. Det skulle vidare för den allmänna debatten i denna vitala fråga om FN:s framtid vara bra om regeringen ville redovisa vad olika fredsbevarande aktioner hittills kostat FN under dess historia. Kostnaderna har nämligen intresse ur en alldeles särskild synpunkt. Åtskilliga av de fredsbevarande aktionerna har nu pågått under många år. I Ghazaområdet, där Sverige är engage rat, har man redan kunnat inregistrera det sorgliga tioårsjubiléet. Där och på många andra ställen får FN år efter år hålla styrkor. Skulle man dra dem tillbaka, komme med stor sannolikhet allvarliga strider att blossa upp. I någon mån kan i konflikter indragna stater i hägnet av FN:s insatser avhålla sig från allvarliga försök att göra slut på konflikterna. Man behöver bara låta de mest uppseendeväckande aggressionerna vara och sedan ingenting mer. I längden kan detta leda till för FN ohållbara situationer. FN:s närvaro är nödvändig för att förhindra att små krigshandlingar leder till stora, vilket i sin tur kan dra med sig andra länder i krigiska förvecklingar, men oroskällan kommer man inte åt. Den lever frisk just därför att man inte behöver vara ängslig för att demonstrationspolitiken skall ta sig allvarliga former. FN sörjer ju för att så inte är fallet. Visserligen är det väl att FN finns, men man kan verkligen fråga sig: Hur länge kommer det att finnas tillräckligt många penningstarka stater, som är villiga att betala för dessa utdragna FN aktioner? Orostecken saknas inte. Regeringen och riksdagen har vid flera tillfällen uttalat sitt bekymmer över denna utveckling. Regeringen har också låtit generalsekreteraren ta del av dessa synpunkter. Jag vill fråga om regeringen är i tillfälle att meddela om man i andra former än genom FN har låtit berörda regeringar få reda på den svenska reaktionen på denna för FN grundläggande fråga. Jag vore tacksam om jag kunde få ett sådant besked om huruvida man har kunnat få fram dessa synpunkter även till de direkt berörda länderna. Uppenbarligen är det nödvändigt att alla lämpliga medel tillgripas för att lösa detta problem. Våra reaktioner bör ju komma till stånd, innan läget blir så allvarligt som i Södra Afrika och Vietnam. Herr Bengtson har redan konstaterat att höstens sammanträde med FN:s generalförsamling blev ganska fridfull. Jag kan instämma med honom Stormakterna kom rätt väl överens. Man kompromissade om svåra problem. Lidelserna svallade egentligen endast vid behandlingen av frågorna om Rhodesia och Sydvästafrika. FN:s beslut i sydvästafrikafrågan i höstas var ett betydande framsteg, eller kan visa sig vara det, om man nu kan finna en gemensam praktisk handlingslinje. Det var framför allt USA:s resoluta uppträdande som innebar en ljusning i denna mörka historia. Den av FN tillsatta kommitté som skall framlägga förslag i sydvästafrikafrågan förefaller dock inte att ha gjort några framsteg. De som hoppas att FN i ett enda stort steg skall åstadkomma en lösning av sydvästafrikaproblemet, har nog tyvärr tagit miste. Det man kan hoppas är att FN nu äntligen skall kunna börja handla på ett sådant sätt att Sydafrikanska unionen skall finna det omöjligt att i längden vägra Sydvästafrikas folk dess frihet. I anslutning till en del av de synpunkter som har framförts i olika sammanhang tidigare, bl.a. i den s.k. Myrdalrapporten, skulle jag här ånyo vilja ta fram en möjlighet som FN kanske skulle kunna använda sig av, nämligen att FN utser ett organ med fullmakt att under en övergångstid överta ledningen av Sydvästafrika. Detta organ borde vara sammansatt av ett antal mycket framstående personer från olika stater. Därvid borde man eftersträva representation från både öst och väst, från afrikanska och asiatiska stater: samt från stormakter och småstater. Sammansättningen skulle alltså vara sådan att den redan i och för sig skulle. innebära ett mycket starkt psykologiskt tryck på Sydafrika. FN-organet borde avresa till Sydafrika och begära att få bege sig till Sydvästafrika. Det måste då bero på Sydafrika om man vill stoppa denna representativa samling av personer, som har FN bakom sig. Ett förbud från Sydafrika skul le givetvis i nuvarande läge väcka ett enormt uppseende, vilket i längden knappast skulle gagna dess intressen. Det är dock inte troligt att Sydafrika skulle ge vika. Men det skulle vara en förenad aktion från FN-medlemmarna, som i längden kunde visa sig värdefull. Det gäller ju att oupphörligt öka trycket på Sydafrika. Självfallet är detta inte den enda utväg som man kan tänka sig. Det finns säkert andra. FN skall inkallas till en extra session om kort tid. Jag föreställer mig, att den svenska regeringen har studerat denna fråga och även övervägt olika alternativ. Eftersom det är kort tid till ett avgörande, vore det lämpligt att i vårt land liksom i andra länder få i gång en debatt om olika handlingsalternativ. Regeringen borde, tycker jag, begagna dagens utrikesdebatt för att ge sitt bidrag till en sådan diskussion. Den 16 december i fjol antog säkerhetsrådet en resolution om ekonomiska åtgärder mot Rhodesia. Två månader senare lämnade den svenska regeringen svar på denna framställning och talade där om vilka åtgärder som vidtagits. Bland annat meddelades att svenska fartyg förbjudits att frakta de i resolutionen angivna varorna. I nästa punkt meddelade regeringen att en statlig kommitté håller på att undersöka om ytterligare åtgärder behövs för att Sverige skall kunna fullgöra de förpliktelser som FN-resolutionen ålägger oss. Den kommitté som åsyftas är FN-lagkommittén, vilken tillsattes i februari i fjol. Enligt riksdagsberättelsen skall den inte komma fram med något resultat under hela år 1967. Om ekonomiska åtgärder mot ett land skall bli effektiva behövs det, som ju alla vet, medverkan från om möjligt alla stater och att dessa täpper till alla kryphål. Sverige har tydligen ännu inte kunnat försäkra FN om att så är fallet för svensk del. Kommittén har fått tilläggsdirektiv. Nu undrar jag när regeringen tror att kommittén kan bli färdig med sitt uppdrag. I Norge och Danmark har man skyndat mycket snabbare, liksom även i Finland. Portugal är vid sidan av Sydafrika den enda återstående stora kolonialmakten i världen. Sverige bör i första hand ta initiativ i FN för att förmå Portugal att ändra sin politik; det är naturligare att detta sker där än i andra sammanhang. Jag skulle dock inte som regeringen vilja utesluta att man även kan göra någonting inom EFTA:s ram; men det är en sak för sig. Jag vill fråga regeringen: Vilka initiativ har regeringen tagit i FN för att få till stånd realistiska påtryckningar mot Portugal? Till sist några ord om u-hjälpen. Det enda sensationella i regeringsdeklarationen kommer i den allra sista meningen, där regeringen erkänner att den inte har ett »progressivt u-hjälpsprogram». Hittills har socialdemokraterna försökt ge intrycket att man arbetat målmedvetet efter de riktlinjer som för några år sedan drogs upp i proposition 100 och som fick en del praktiska kompletteringar då SIDA inrättades. Oppositionen har gång på gång krävt att en plan för ökning av de svenska insatserna skulle föreläggas riksdagen, men detta har viftats bort av regeringen, som ansett sig ha nog med planer. Nu skall det alltså bli annat av. »Ett progressivt program» skall utformas. Detta låter i och för sig intressant, men det finns en hake i sammanhanget. Vid slutet av debatten om u-hjälpen här i kammaren förra året deklarerade herr Bengtson för centerpartiets del och jag för folkpartiets, att vi ansåg det svenska stödet åt de fattiga folken vara så angeläget att anslaget till detta inte fick bli en restpost i budgeten. U-länderna skall inte behöva nöja sig med det som blir över. Vi deklarerade att på samma sätt som försvaret, bostadspolitiken och en del andra väsentliga ting hade fastlagda pla Ang. Sveriges utrikespolitik ner borde det finnas en sådan plan även för utvecklingsbiståndet. Vi inbjöd alltså socialdemokratien att lägga fram en sådan plan och var givetvis villiga att vara med och ta de statsfinansiella konsekvenserna. Det måste innebära att en del ändamål som i och för sig är viktiga får skjutas åt sidan för att vi skall i stegrad takt visa vår solidaritet med de fattiga folken. Regeringen tog inte emot erbjudandet utan kommer till årets riksdag med förslag som innebär så små förändringar, att regeringen sprack på den saken. Och man får stark kritik även från en del av de egna i riksdagen. Nu skulle jag vilja fråga regeringen om en sak: Vad innebär talet om att man skall utarbeta ett u-hjälpsprogram? Är det enbart fråga om principerna för utvecklingsbiståndet? Eller är det meningen att programmet också skall innehålla det krav, som folkpartiet och centerpartiet rest, om en plan för biståndets stegring inom stadsbudgeten? Det senare vore ju ett framsteg. Svarar inte regeringen i dag, får man svara om en månad då u-hjälpen skall diskuteras här i riksdagen.

Herr talman! Under flera decennier har vi i Sverige betraktat det som en stor tillgång att de demokratiska partierna gemensamt ställt sig bakom den svenska utrikes-. och försvarspolitiken. Gentemot utlandet har vi tack vare detta med fog kunnat hävda att den svenska utrikespolitiken burits upp av en bred majoritet i folkopinionen, och det har i sin tur skapat respekt i utlandet inte minst för den s.k. svenska neutralitetspolitiken. Under de senaste åren och framför allt efter valet 1966 har emellertid denna bild kommit att störas, Den enighet som +.

Med hänsyn till regeringens förändrade attityd i denna för vår utrikespolitiska handlingslinje centrala fråga är det med ett nytt och skärpt intresse man tar del av 1967 års utrikespolitiska redogörelse. Sammanhangen mellan den svenska försvarspolitiken. och utrikespolitiken är så uppenbara att en omvärdering av försvaret direkt påverkar den utrikespolitiska bedömningen. Eftersom regeringen har visat en ökad lyhördhet för de vänsterradikala krafterna i fråga om försvarspolitikens utformning, vore det i och för sig inte någon överraskning om motsvarande hänsyn hade tagits i utrikesfrågorna. I årets regeringsdeklaration tycks emellertid utrikesministern dess bättre inte ha tagit djupare intryck av vänsterradikalismen. Deklarationen kännetecknas, såvitt jag har kunnat bedöma, av en önskan att inte bryta mot tidigare av utrikesministern gjorda uttalanden och deklarationer även i sådana för opinionens tryck hårt utsatta frågor som vietnamkriget och Portugals politik i Afrika. Även om jag inte i detaljerna ställer mig bakom olika formuleringar i deklarationen vill jag ändå börja med att betona den samstämmighet i den allmänna bedömningen av Sveriges utrikespolitiska agerande som finns mellan regeringen och den del av oppositionen som högerpartiet representerar. Till skillnad från mina två andra oppositionskolleger ämnar jag inte ge mig in på en bred och självständig bedömning av det internationella läget. Den sakkunskap som representeras av de många skickliga tjänstemännen inom den svenska utrikesförvaltningen bör för övrigt utgöra en garanti för att den allmänna bedömningen av världsläget grundas på ett med stor insikt sammanställt material. I och för sig är den inledande sammanställningen av de internationella händelserna och utvecklingsdragen i olika delar av världen inte någon optimistisk läsning för framtiden.

De kan inte uppvägas av de visserligen glädjande men än så länge begränsade tecknen på avspänning och vilja till samförstånd som håller på att växa fram i Europa. För bara några decennier sedan hade kanske en annan bedömning varit naturlig. Avståndet till de främmande länderna i Afrika och Asien var ju då kommunikationsmässigt så långt att utvecklingen på dessa kontinenter inte omedelbart ansågs beröra oss. De europeiska frågorna sköts därför i förgrunden och bestämde innehållet i vår utrikespolitik. I dag är läget annorlunda. Kriget i Vietnam, de kinesiska blodiga inre motsättningarna, ockupationen av Tibet och utrotningskriget mot kurderna är exempel på händelser som upprör oss och som inger stark oro. Dessa händelser oroar oss inte bara utifrån allmänmänskliga synpunkter. De måste också direkt påverka de svenska utrikesoch försvarspolitiska ställningstagandena. Ett stort utrymme har regeringen ägnat nedrustningsförhandlingarna i Genéve. Det är synnerligen motiverat, inte minst med hänsyn till att dessa förhandlingars resultat berör och påverkar hela världsbilden. Regeringen har emellertid under många år underlåtit att bland annat i utrikesnämnden informera oppositionen om vad som har varit vägledande när regeringen bestämt sin handlingslinje i denna fråga. En diskussion i dag kan därför i väsentliga avseenden endast föras på grundval av det offentliga material som publiceras bl.a. genom pressen. Särskilt gäller det frågan om ett avtal om förbud mot kärnvapenspridning och vad som sammanhänger härmed. Vårt intresse för ett positivt resultat av genéveförhandlingarna är fördenskull naturligtvis inte mindre, När delegaterna i nedrustningskonferensen för ett par veckor sedan återigen samlades i Genéve talades det allmänt om att tiden nu var mogen för ett avtal som skulle hindra att flera länder skaffade sig kärnvapen. I pressen gjordes bl.a. gällande att amerikaner, ryssar och engelsmän i stort sett skulle vara ense om ett förslag till sådant avtal, och det fanns också röster som hävdade att den västtyska regeringen i princip var redo att skriva under. Något av denna optimism återfinns också i regeringsdeklarationen, där det uttalas att ett icke-spridningsavtal tämligen snart skulle kunna ingås. Det är inte underligt att detta väckt stora förväntningar på många håll. Alltsedan de två första atombomberna fälldes över Japan och avslöjade detta vapens ohyggliga verkningar har ledande och ansvarskännande personer över hela världen ständigt arbetat med frågan om hur man skulle kunna skaffa garantier för att detta vapen aldrig mer skulle komma till användning. Regeringsdeklarationen och det uttalande som statsrådet Myrdal gjort i denna fråga pekar emellertid på att det nu diskuterade avtalet inte skulle ge sådana garantier. Avgörande från denna garantisynpunkt är att en överenskommelse också skall hindra de fem makter, inklusive Kina, som redan har kärnvapen, från att bygga ut och utnyttja sina vapenarsenaler. Trots detta talar flera skäl för att en överenskommelse med sådan begränsning inte utan vidare kan avvisas. För det första är det troligt att faran för ett kärnvapenkrig ökas i den mån allt fler länder Ang. Sveriges utrikespolitik får tillgång till egna kärnvåpen. Genom att begränsa antalet kärnvapenländer begränsar man sannolikt också risken för ett krig med sådana vapen. För det andra är det uppenbart att ett beslut om icke-spridning, om man skall kunna förhindra att fler länder utvecklar egna kärnvapen, bör fattas medan kretsen av kärnvapenländer ännu är liten. Det kan hända att vi nu har den allra sista chansen att hejda en allmän kapprustning på kärnvapenområdet. För det tredje bör det finnas vissa möjligheter för de atomvapenlösa länderna att kräva motprestationer av kärnvapenmakterna i samband med ett icke-spridningsavtal. Ett sådant avtal innebär ju att de atomvapenlösa länderna frivilligt skulle avstå från att bryta atommakternas nuvarande kärnvapenmonopol. Det ger alltså stormakterna utomordentliga fördelar, vilket i sin tur bör kunna leda till att dessa makter vid förhandlingar får ge någonting i gengäld. Det förslag om parallella förhandlingar i ett flertal nedrustningsfrågor, vilket statsrådet Myrdal framlagt i Geneve och vars tankegångar återfinns i regeringsdeklarationen, bottnar tydligen i den fullt riktiga inställningen att de atomvapenlösa staterna, däribland Sverige, såsom en förutsättning för att vi skall biträda en dylik överenskommelse måste kräva vissa offer av kärnvapenländerna. Det viktigaste och enligt min mening helt oavvisliga villkoret för Sveriges medverkan borde därvid vara att stormakterna kommer överens om ett förbud mot fortsatta kärnvapenprov och stopp för produktion av klyvbart material för vapenändamål. Jag är medveten om att kontrollfrågan numera har blivit besvärlig t.o.m., när det gäller underjordiska — kärnvapenprov. Det finns tydligen nu tekniska möjligheter att på något sätt kapsla in sådana sprängningar så att den seismografiska kontrollen försvåras. Detta tekniska Ang. Sveriges utrikespolitik spörsmål bör dock inte 'hålla tillbaka vårt krav i detta hänseende; De amerikanska och sovjetryska världsmakterna har utan tvivel ett starkt intresse av att ett avtal om ickespridning av atomvapen kommer till stånd. Inte minst torde oron inför den okontrollerbara kärnvapenproduktionen i Kina och det hot som ligger i en kärnvapenutrustad : aggressiv militär makt av Kinas nuvarande karaktär ha ökat USA:s och Sovjets intresse för en gemensam och bred lösning av denna viktiga trygghetsfråga. Ett avtal borde också kunna spela en betydelsefull roll för möjligheterna till en längre gående avspänning mellan USA och Sovjet, mellan öst och väst i Europa. Tecken tyder på att en avspänning gradvis är på väg i Europa — det har också omvittnats i regeringsdeklarationen. Även om detta är fallet och om åtskilliga uttalanden har gjorts av företrädare för både öst och väst om behovet av en avspänning, tror jag det är realistiskt att räkna med att vi har långt kvar till verklig försoning och verkligt förtroendefullt samarbete i Europa. Det andra världskriget har satt alltför djupa spår. Det är t.ex. en påtaglig realitet att ryssarna och de andra östeuropeiska folken fortfarande hyser allvarlig fruktan för att ett Västtyskland, utrustat med egna kärnvapen, utgör ett allvarligt hot mot freden. Ett västtyskt frivilligt accepterande av ett icke-spridningsavtal skulle därför kunna avlägsna ett av de verkligt stora återstående hindren för avspänningen i Europa. Herr talman! Jag har här berört några av de skäl som talar för ett ickespridningsavtal. Men det finns: också skäl mot ett avtal som innehåller sådana bindningar för de kärnvapenlösa nationerna att de i en framtid kan försättas i ett, ohållbart läge, inte bara på den militära sidan utan även på den rent tekniska och fredliga forskningsoch utvecklingssidan. I Sverige måste vi noggrant ta hänsyn: till hur en överenskommelse inverkar på vår traditionella neutrala utrikespolitiska hållning, om vi avstår från rätten och möjligheten att försvara oss med samma högeffektiva vapen som en eventuell angripare kan rikta mot oss. även om det nu inte är aktuellt med en svensk kärnvapenanskaffning, så är det dock betänkligt om vi i ett avtal gör sådana bindningar att vår handlingsfrihet helt går förlorad. Man måste också ställa sig tvekande till planerna på den kontroll som blir nödvändig för att en icke-spridningsöverenskommelse skall kunna fungera. I regeringsdeklarationen har visserligen dessa synpunkter omnämnts. Däremot har man inte sagt något om de starka protester mot tanken på en sådan kontroll av atomenergi för fredligt bruk som framkommit framför allt i Västtyskland och Italien. Dessa protester bottnar i att man anser att de kärnvapenlösa länderna allvarligt kommer att hämmas i sin strävan att utveckla sin produktion av atomenergi för fredligt bruk. Från en del håll har också gjorts gällande att den föreslagna kontrollen skulle bli liktydig med industrispionage i stor skala. En del experter på atomenergi stöder dessa farhågor, andra slår bort dem som tomt prat... Men när det nu en gång har väckts en misstanke kan man inte avvisa den utan vidare. Ett icke-spridningsavtal kan knappast realiseras om inte två av de viktigaste länderna i sammanhanget — Västtyskland och. Italien — frivilligt medverkar till överenskommelsen. Även för förhållandet inom EEC spelar detta en stor roll. Berlingske Tidendes brysselkorrespondent Vagn Heiselberg, som ofta visar sig vara väl underrättad om stämningar och tankegångar i ledande EEC-kretsar, rapporterade. häromdagen att han befarade att icke-spridningsavtalet i sin: nuvarande utformning skulle . omöjliggöra fortsatt samarbete inom Euratom, ja kanske till och med spränga den euro peiska : atomenergigemenskapen. Man skulle i dessa kretsar vara synnerligen förvånad och förbittrad, inte minst över att den brittiska regeringen så energiskt tillstyrkt avtalet utan att redan nu ta hänsyn till de ödesdigra verkningarna för EEC: Liknande tankegångar har kommit fram i Italien, inte minst i tidningen Avanti som ju kan sägas spela en viss politisk roll. Där gör man gällande att det i tekniskt och industriellt avseende kan komma att uppstå en allt bredare klyfta mellan atomländerna och de andra länderna, om Italien och andra länder förhindrades att utveckla sin atomenergiforskning för fredligt bruk. Frankrike som är den enda atomvapenmakten inom EEC skulle få en för de andra medlemmarna fullständigt outhärdlig övervikt inom gemenskapen, en synpunkt som kanske är att tänka på när vi på fredag skall fortsätta denna debatt och diskutera Sveriges förhållande till EEC. När regeringen därför i sin deklaration sagt att man hyser starka förhoppningar om att ett icke-spridningsavtal tämligen snart skall kunna ingås, är det en bedömning som enligt min mening inte med nödvändighet behöver vara riktig. Låt mig till slut försöka sammanfatta detta avsnitt. Många och starka skäl talar för att en överenskommelse mot spridning av atomvapen träffas snarast möjligt. De former för en sådan överenskommelse som hitintills tycks ha diskuterats torde emellertid kunna medföra vissa direkt negativa konsekvenser för de atomvapenlösa länderna, inklusive Sverige, som vi inte stillatigande bör godta. Svenska regeringens krav på en paketlösning är därför ur denna synpunkt särskilt välmotiverat. Kan däremot spridningsavtalet kompletteras med att atommakterna kompenserar de atomvapenlösa länderna med i varje fall ett förbud mot fortsatta kärnvapenprov och om kontrollen utformas så att den icke på något sätt Ang. Sveriges utrikespolitik hämmar vår utvinning av atomenergi för fredligt bruk, då är det ett långt steg taget framåt.

Herr talman! Det är onekligen en stor tillgång att vi från svensk sida får möjlighet att i nedrustningsförhandlingarna direkt delta i denna centrala fråga. För svenska regeringen innebär detta emellertid en klar förpliktelse att låta svenska riksdagen direkt eller genom utrikesnämnden fortlöpande hållas underrättad om Ööverläggningarnas innebörd. Diskussionen måste föras redan i vad regeringen själv kallar »det första skedet» av ett tvåstegsförfarande. Jag förutsätter därför att utrikesnämnden snarast sammankallas för att vi skall kunna informeras även om de delar som på grund av sekretesskäl inte kan behandlas i denna kammare. Herr talman! Redan inledningsvis berörde jag de konsekvenser, som det socialdemokratiska försvarsutspelet kan väntas få utrikespolitiskt sett. Då denna fråga trots allt är — och kan komma att bli — den mest näraliggande utrikespolitiska diskussionsfrågan, vill jag något närmare utveckla den utrikespolitiska risk som ligger i den av socialdemokraterna bebådade försvarsnedskärningen. Förtroendet för svensk neutralitetspolitik har år från år vuxit sig starkare i vår omvärld. Genom att vi försvarsbeslut efter försvarsbeslut kunnat nå en demokratisk samling kring ett starkt, effektivt och modernt försvar, har vår utrikespolitiska handlingslinje interna tionellt sett fått en odiskutabel styrka. Vår vilja att stå oberoende till såväl öst som väst har i försvarsöverenskommelsen getts den nödvändiga innehållsmässiga garantien. Den svenska utrikesoch försvarspolitiken är alltså intimt sammanvävda i varandra, och detta har också bidragit till att skapa avspänning och stabilitet i Norden. När vi i dag med tillfredsställelse kan se att denna avspänning även kännetecknar det övriga Europa, skall vi emellertid inte glömma bort vad den svenska försvarsoch utrikespolitiken tidigare betytt för denna utveckling — och kan betyda i framtiden. Vi bör inte heller bortse ifrån de förändringar, som kan uppstå, om tilltron till vår utrikespolitiska och försvarspolitiska handlingslinje rubbas. Det är nämligen långt ifrån säkert, att den av socialdemokraterna föreslagna sänkningen av försvarsutgifterna kommer att ha den gynnsamma effekt för den fortsatta avspänningen i Europa som vissa inom regeringspartiet tycks tro. Jag vill bara peka på två omständigheter: Västtysklands rädsla för en sänkt vakthållning i Östersjön liksom Sovjets rädsla för ett ökat tyskt engagemang i samma hav. Vi kan också redan i dag spåra en viss oro i Danmark och Finland inför de nya signaler på försvarspolitikens område, som den svenska regeringen hissat, och denna oro är helt förklarlig med hänsyn till Finlands och Danmarks utsatta strategiska och politiska läge. För Danmark innebär varje tendens till en minskning av den svenska försvarsberedskapen i söder, som bl.a. docenten Karl E. Birnbaum så belysande uttryckt det, risken av västtyska krav på en förstärkning av den danska vakthållningen i Östersjön. Detta kan i sin tur återverka menligt på de finsk-sovjetiska relationerna. Det är i detta subtila växelspel av krafter som den svenska försvarsmakten spelar en betydelsefull och stabiliserande roll. De nordiska grannländer nas oro må vara överdriven eller ej, men deras känslighet är en viktig faktor att räkna med när det gäller att bedöma de utrikespolitiska konsekvenserna av den försvarspolitik, som regeringen spelat ut och som vi får anledning att återkomma till både senare denna vår och till hösten när försvarsutredningen är färdig.

Herr talman!

Det är tacknämligt att vi kan följa en rikslinje i utrikespolitiken och inte särskilda partilinjer. Det finns därför inte heller något behov för mig i dag att störa detta intryck, utan vi kan fortsätta att lugnt och sakligt diskutera, så att vi bevarar den i internationella sammanhang så oerhört värdefulla tillgång som vi har i att Sverige står enat i sin utrikespolitik. Detta säger jag efter att ha lyssnat till gruppledarnas inlägg, därför att de i huvudsak och i allt väsentligt har visat att denna enighet är beståndande. Jag kanske också får säga, att vi på ett likartat sätt har bedömt vilka relativa ljusningar som kan iakttas i världen och vilka de dystra framtidsperspektiv är som ändå kvarstår. Jag skall därför inte gå över hela fältet igen, utan nöja mig med att ta upp några enstaka punkter, på vilka vi kan föra denna sakliga debatt vidare. Dessutom skall jag försöka svara på frågor, även om jag inte riktigt hinner med alla som har ställts. Herrar Bengtson, Dahlén och Holmberg vittnade om denna allmänna enighet och om viljan att diskutera i posi tiv anda.

Det är värt att stryka under vad herr Bengtson sade om omröstningarna i FN beträffande Kina, icke minst beträffande Formosas situation. Jag är mycket tacksam för den lektion vi fick av honom därvidlag, bl.a. eftersom det inte hade framhävts av oss tidigare att ett förslag ställts i FN om att det skulle tillsättas ett undersökningsutskott, ett förslag som Sverige inte röstade för. Det viktigaste i alla våra ställningstaganden är nämligen, att vi inte vill företa oss något som binder överläggningar om kinafrågan, när Kina självt inte är med. Man vill således iaktta en utomordentlig försiktighet, så att inte ens FN skall komma med några diktat till Kina.

Jag bör kanske för säkerhets skull också säga, att vårt ställningstagande naturligtvis inte har inneburit att vi har föregripit Sveriges inställning till frågan om Formosas framtida status. Vi är emellertid utomordentligt angelägna om att det inte får uppstå någon »kinesisk mur» kring Kina. Jag skall härefter gå över till det som herrar Dahlén och Holmberg ägnade stort utrymme åt, nämligen nedrustningsfrågorna. Jag noterade att vi är ense om att inga ansträngningar bör försummas att driva nedrustningssträvandena vidare. Vi är också ense om att arbetet att underlätta ett förbud mot kärnvapnens spridning inte är tillräck ligt, utan att vi, som vi ständigt har hävdat, måste verka för kompletterande avtal, som binder även kärnvapenmakternas handlingsfrihet. Här tror jag att herr Dahlén frågade mig personligen, om jag hade blivit lord Chalfont svaret skyldig, när han kritiserade vårt insisterande att man redan nu skulle arbeta med förhandlingar parallellt även för provstoppsavtal och produktionsstoppsavtal. Jag vill då förklara att den nyhet om lord Chalfonts betygssättande av det svenska inlägget, som kom ut i den svenska pressen, härrör från vad han yttrade vid en pressintervju i korridoren utanför sammanträdeslokalen. Det var alltså inte ett genomtänkt eller planerat inlägg och inte heller ett som jag kunde ha anledning att bemöta. Jag behövde inte heller göra det, ty redan vid nästa sammanträde talade den italienske delegaten, helt officiellt, och sade då bl.a. att Sveriges förslag var i överensstämmelse med vad FN förordat och att »ett icke-spridningsavtal måste enligt vår uppfattning vara utgångspunkten för en process som hejdar kärnvapenkapplöpningen och kontrollerar dessa vapen i avvaktan på deras gradvisa eliminering. I avsaknad av dessa element blir ett icke-spridningsavtal inom kort av noll och intet värde». Den italienske delegaten gick vidare och talade om hur man skulle kunna få till stånd ett sådant samband mellan icke-spridning och andra nedrustningsåtgärder, t.ex. med hjälp av en i avtalet föreskriven mekanism, för att kontrollera huruvida tillräckliga framsteg har gjorts för att uppnå även dessa allmänna mål. Den kontrollen skulle då ge varje deltagare tillfälle att bedöma, huruvida det verkligen vore möjligt för honom att fortsätta att ge sitt stöd till avtalet.

Det är emellertid alldeles omöjligt för mig att uttalg mig i detalj om dessa ting nu, eftersom vi helt enkelt icke har sett någon avtalstext. Till herr Holmberg vill jag också säga, att vi icke ens fått del av någon sekretessbelagd sådan. I pressen har publicerats förmodat vederhäftiga versioner av en avtalstext, som amerikanarna visar sina allierade för att underhandla med dem. Men vi har inte delgivits någon text. Vi har därför inte möjlighet att göra några ställningstaganden ännu. Jag skulle tro att det därför är för tidigt att sammankalla utrikesnämnden för att företa vad som endast kan bli en gissningslek på helt hypotetiska grunder. Men så snart vi verkligen får anledning att ta ställning till dessa saker, är ett rådslag mellan och över partierna givetvis välkommet. I detta sammanhang skulle jag också vilja säga att det, trots Sveriges kända iver att få flera olika avtal diskuterade och helst slutna på en gång, icke är vi som nu hindrar framstegen i nedrustningsarbetet. I själva verket har några definitiva frågor ännu inte ställts till oss. Här finns, som någon insändare i Times skrev, två villiga brudgummar — men vem har frågat brudarna? De frågor som nu upptar tiden är faktiskt svårigheter inom västmaktsalliansen. Först hade alltså de två supermakterna under hela förra året vissa olika uppfattningar om hur mycket av kärnvapendelaktighet som skulle kunna tillåtas genom NATO. Nu när den svårigheten synes ha övervunnits ligger diskussionernas tyngdpunkt inte inom NATO, men väl kan vi säga inom EEC, eller snarare Euratomkommissionen. Det är där man diskuterar framför allt kontrollfrågorna. Innan någon klarhet har vunnits där, kan faktiskt inga exakta frågor ställas till oss. Det visar alltså å ena sidan, att vi inte är skyldiga till den relativa tomgång, som konferensen just nu går i, men å andra sidan också att vi inte kan göra något mer exakt förberedelsearbete då sådant ju måste vara förbundet med en granskning av textförslag. Vårt förslag att man skulle förhandla samtidigt om flera olika avtal ter sig så mycket mer välmotiverat, som denna tomgång onekligen försiggår. Om man i Genéve har bara två sammanträden i veckan och ibland bara en eller två talare, ter det sig ännu mera motiverat att få upp några av de andra problemen, i första hand då provstoppsfrågan. Där har vi ju avancerat längst med förberedelsearbetena och har kanske också från svensk sida mest att komma med. I mångt och mycket har alltså samtliga, även herr Holmberg som väl var mest kritisk, talat som jag — med min egen delegatmun, så att säga — i fråga om genévearbetet. Jag påpekar än en gång, att vi inte har någon text att utgå från. Vi har därför inte heller i detalj kunnat diskutera vilka kontrollåtgärder som man skulle kunna tänka sig att bli bundna till. I förbigående vill jag dock nämna, att våra svenska tekniker egentligen inte har haft samma invändningar som rests från tyskt och italienskt håll, nämligen att vi, om vi står utanför kärnvapenproduktionen, inte blir i tillräcklig mån delaktiga av tekniska nyvinningar. Varken från tekniskt eller vetenskapligt håll har man poängterat några sådana farhågor. Svårigheter för oss kan däremot ligga på det kommersiella planet, i fråga om våra exportmöjligheter. Där måste man söka få en sammanjämkning emellan de ideella kraven om ett universellt kontrollsystem av atomenergiprogrammen, alltså i IAEA-regi, och de intressen som olika länder kan ha av att konkurrensmöjligheterna skall vara desamma för alla. Under det att denna förberedande diskussion pågår, för närvarande mest utanför genevekonferensen, är det påtagligt att opinionen på många håll vaknat till insikt om att kärnvapenmakternas monopolställning verkligen är i färd med att förstärkas, om man inte kan åstadkomma även andra kompenserande avtal som våra inlägg gällt. Även i Economist, som företräder tankegångarna i ett land som ivrat särskilt starkt för icke-spridningsavtalet, varnar man nu mot att se detta avtal isolerat. Man säger, att det kan få verkligt värde endast om det ses som ett led i en bred strategi, som syftar inte bara till en frysning utan till en verklig reduktion av världens kärnvapenarsenal. — Det ohyggliga är naturligtvis, att utan ett provstopp kan supermakterna fortsätta att kvalitativt utveckla sina vapen till en alltmer förödande verkan. Utan ett produktionsstopp kan de också fortsätta att kvantitativt bygga upp sina arsenaler. Jag kanske skulle säga något mer om kontrollfrågan i det mellanläge, där vi nu befinner oss. Å ena sidan önskar vi principiellt en universell IAEA-kontroll och har inte något emot att föregå med gott exempel och ställa det svenska atomenergiprogrammet under en Ssådan. Å andra sidan måste vi ta hänsyn till praktiska svårigheter och möjligheten att exportera till euratomländer och en del andra. Det mesta av vårt atomenergiprogram befinner sig ju redan under kontroll, utövad av Storbritannien och Förenta staterna, som villkor för att vi över huvud taget skall få köpa bränsleelement och andra nödvändigheter. Det är dessa avtal som vi har bundit oss för att överföra från bilaterala till trilaterala avtal med IAEA som partner. Som statsrådet Lange sade i sitt interpellationssvar den 28 februari, har avsikten varit att ställa också den återstående mindre delen av den svenska atomenergiverksamheten under IAEA:s kon I princip står dock den svenska handlingsfriheten att besluta om kärnvapentillverkning — eller motsatsen — Öppen. Vi skulle då i en ny produktionskedja kunna utnyttja eget eller kontrollfritt importerat bränsle, om sådant kommer att finnas. Det är dock självklart att det skulle möta stora både praktiska och politiska svårigheter att göra sådana undantag från internationell kontroll.

Jag skall så ta upp några frågor av mera speciell art. Herr Dahlén framförde förslag om hur man skulle kunna hantera sydvästafrikaproblemet vid FN:s övertagande av ansvaret. Jag är övertygad om att sådana förslag är just vad som diskuteras inom den 14-statskommitté som har tillsatts för detta ändamål och där den finske ambassadören Jakobson är ordförande. Inom kommittén får de olika förslagen naturligtvis vägas mot varandra. Vi i vårt land får anledning att ta ställning till frågan när kommitterapporten framläggs inför den extra generalförsamlingen i april. En debatt är ju välkommen, redan när kommittén framlagt sin rapport, vilket enligt förljudande skulle ske i mitten på mars. Dessförinnan har naturligtvis regeringen svårt att föregripa ställningstaganden bland de stater som har fått det direkta ansvaret att penetrera den här frågan. En allmän debatt kan ju närsomhelst förekomma i frågan, men något officiellt ställningstagande från den svenska regeringens sida i förtid är knappast att vänta. Herr Dahlén hade de flesta frågorna och får också de flesta svaren. Han frågade bl.a. om FN:s fredsbevarande aktioner. Det skulle ta för lång tid att här ge en fyllig redogörelse för den frågans behandling, men den finns redovisad i blåboken över generalförsamlingen i höstas, en bok som nu bör ligga på riksdagens bord. Resultatet av generalförsamlingens arbete blev ju att hela problemkomplexet på förslag av Indien uppsköts till det extra möte med generalförsamlingen, som skall inledas i slutet av april. Sverige nedlade sin röst vid omröstningen om detta uppskovsförslag. I uppskovsresolutionen anmodades den s.k. 33-maktskommittén att fortsätta sitt arbete och avge rapport. Jag kan emellertid nämna att utrikesdepartementet inte har fått någon särskild information om 33-maktskommittén sedan generalförsamlingen slutade i höstas. Vi har från svensk sida så många gånger framfört vår syn på värdet av de fredsbevarande operationerna i FN:s regi, att jag knappast behöver göra det nu. Det senaste årets inlägg från vår sida finns redovisade i samma blåbok. Jag kan bara sammanfattningsvis stryka under, som vi alltid har gjort, att vi anser dessa FN:s fredsbevarande operationer vara ett ytterst tjänligt instrument när det gäller för FN att i nuvarande läge på olika håll i världen vara behjälplig med fredens bevarande. Vi menar därtill, att man redan vunnit en hel del positiva erfarenheter, som FN kan bygga vidare på. Jag skall så till slut ta upp två frågor, som mera rör utrikespolitiken i förhållande till viss svensk inrikespolitisk diskussion. Den ena frågan gäller de varningar som herrar Dahlén och Holmberg uttalade, nämligen att man för vår försvarspolitik inte får dra för vittgående slutsatser av konstaterandena om en dämpning av motsättningarna inom Europa. Försvarspolitiken kommer ju att diskuteras i annat sammanhang, vilket herr Holmberg också påminde om. Framför allt ligger frågan förankrad hos 1965 års försvarsutredning, som nu föranstaltar om mer djupgående undersökningar på flera viktiga punkter och som alltså förblir fri att göra nya bedömanden.

Den bedömning om minskade risker, som tillåtit detta, är ju och blir alltmer allmänt omfattad, vilket också är omvittnat i regeringsdeklarationen. — Jag vill här skjuta in en tankeställare, nämligen att ju ingen kan påstå, att utvecklingen går i motsatt riktning och alltså rättfärdiga motsatta slutsatser.

De säger visserligen också, att det inte är otroligt att det, om grundläggande förändringar i världssituationen sker, kan återuppstå ett hot mot Västeuropa. Men en sådan förändring lär knappast ske helt hastigt. Detta är det ena av de för vårt lands politiska avgöranden viktiga inpass, som jag skulle vilja ta upp. Det andra gäller vår u-hjälpspolitik. Det är ju sagt ganska eftertryckligt i regeringsdeklarationen, att regeringen ämnar linjera upp — jag skulle vilja lägga till, om jag får skjuta in det ordet — en fortsatt progressiv biståndspolitik och bedöma bi ståndspolitiken som en del av utrikespolitiken. Det blir då inte orimligt att man särskilt noga överväger bistånd till sådana utvecklingsprogram, som behövs såsom ersättning för bortfallande kolonialt stöd i vissa länder, eller som en ersättning för ett stöd som kolonialmakterna aldrig har lämnat. Men viktigt är naturligtvis, att detta icke är rätta tillfället att diskutera den saken — när utskottsutlåtandet om u-hjälpen "kommer på kammarens bord får vi en u-hjälpsdebatt. Och sedan gäller det ju att vänta på nästa års statsverksproposition.

Herr talman! Jag är mycket väl medveten om att det som lord Chalfont sade om fru Myrdals framträdande i Geneve yttrades vid en pressintervju och inte i förhandlingssalen. Det var just därför jag fann uttalandet intressant — han sade kanske inte bara sitt eget hjärtas mening, när han nu var oförberedd, utan även sin regerings. Mot den bakgrunden har yttrandet onekligen sitt intresse. Sedan beklagar jag att statsrådet Myrdal inte ville ta upp det för den svenska debatten så väsentliga spörsmålet: Vad behövs enligt regeringens mening ur svensk synpunkt i fråga om kontroll av de avtal som vi hoppas skall kunna komma till stånd? Jag frågade följaktligen inte så mycket om det internationella sammanhanget och vad vi där kan bli ålagda — något som fru Myrdal säger att man inte kan veta eftersom det inte finns en avtalstext — utan om de kontrollåtgärder vi ur svensk synpunkt anser rimligen behövas för att vi skall finna kontrollen effektiv. Naturligtvis vet vi, att man i ett internationellt avtal kan få vara med även om andra saker, liksom att vi kanske inte kan genomdriva all den kontroll som vi skulle vilja ha. Jag föreställer mig att regeringen och dess experter verkligen har diskuterat igenom dessa problem ur svensk synpunkt och inte bara väntat på vad som skall komma i en avtalstext. Det vet jag att man inte har gjort — fru Myrdal sade ju på min fråga om de västtyska betänkligheterna beträffande spionage och svårigheterna att utnyttja atomenergien för fredliga ändamål, att de svenska teknikerna anser att vi inte har samma problem som Västtyskland. Detta tyder på att man — vilket är självfallet — har ägnat uppmärksamhet åt dessa problem, och jag tycker nog att det vore värdefullt om vi i utrikesdebatten fick höra något om regeringens uppfattning i dessa avseenden. Någon risk för att vi på ett olämpligt sätt skulle binda oss när det gäller genéveförhandlingarna tror jag inte kan föreligga i detta sammanhang. När det gäller Sydvästafrika avböjde fru Myrdal både ett ställningstagande från regeringens sida och en debatt; jag kan inte göra något annat än att konstatera detta. Kanske tog hon vad jag sade om möjligheten att komma åt Sydafrika något för markerat genom att kalla det ett förslag. Jag vill nog säga, att det snarast är någonting som man borde kunna diskutera. Jag tror att en av de väsentliga förutsättningarna för att vi verkligen skall kunna komma fram till ett läge, där Sydvästafrika blir ett fritt och självständigt land, är att världsopinionen oavlåtligt diskuterar dessa frågor. Jag tycker alltså att det i en utrikesdebatt inte bara är på sin plats att regeringen redogör för vad som hänt i FN, utan att vi också kan diskutera vad man möjligen skulle kunna göra. Jag anser att detta vore särskilt enkelt eftersom jag tror att oppositionen och regeringen i detta avseende är helt överens om grundinställningen. Så ett ord beträffande de konsekvenser som man kan dra av förändringen i det politiska läget i Europa och vad man därvidlag kan utläsa när det gäller att bestämma den svenska försvarspolitiken. Att det statsfinansiella läget är svårt och att vi därför måste finna oss i en åtstramning även på försvarets område, det har vi ju från folkpartiets sida deklarerat att vi går med på. Men i mitt första inlägg varnade jag för de vittgående slusatserna om försvaret på lång sikt. Jag pekade på att det visserligen under en tioårsperiod har hänt väsentliga saker av vikt inte minst för det europeiska säkerhetsproblemet. Det är en avspänning. USA och Sovjet har för närvarande sämre psykologiska möjligheter att göra sina motsättningar gällande i Europa. Därmed kan det väl också sägas att läget i någon mån är lugnare även för vår del. Det finns dock vissa osäkerhetsfaktorer som gör att just Sverige — ett neutralt land och dessutom ett litet land, som aldrig kan få några väldiga försvarskrafter — mot bakgrunden av dessa osäkerhetsfaktorer måste säga sig att det är nödvändigt att vi har en långsiktig försvarspolitik och inte helt plötsligt kastar om. Detta är den så att säga absoluta, fasta utgångspunkten för en försvarspolitik i Sverige när vi nu är i den situationen. Jag hade inte, fru Myrdal, tänkt mig att få en historisk redogörelse för FN:s fredsbevarande operationer; om den saken kan man läsa på åtskilliga håll. Vad jag frågade om — för att även på den punkten stimulera till debatt — var detta: Vad har de fredsbevarande operationerna kostat FN under dess historia? Vi vet ju att det är en för FN absolut avgörande punkt, om FN skall kunna fortsätta med fredsbevarande operationer eller ej. Vi känner också till motsättningarna på den här punkten. Om det i denna fråga träffas ett beslut i generalförsamlingen och inte i säkerhetsrådet — jag hoppas att det i en del fall skall vara möjligt att träffa beslut också i säkerhetsrådet — finns det då tillräckligt många stater som är villiga att bidra, så att inte FN ånyo skall behöva komma på den ekonomiska ruinens brant? Det var dessa högst praktiska, konkreta och allvarliga saker som låg bakom min fråga och inte ett behov av att få en historisk analys. Det är här fråga om ett ekonomiskt och praktiskt problem, liksom givetvis också om ett stort politiskt problem. Jag hoppas att fru Myrdal har tillfälle att återkomma till exempelvis frågan om vilka initiativ den svenska regeringen har tagit i FN för att åstadkomma ökade påtryckningar på Portugal. Jag skall inte heller nu ta upp en del andra frågor, som jag inte fick nå got svar på — det är ju också andra frågor som skall debatteras — men jag vill ändå göra en kommentar beträffande u-hjälpen. Fru Myrdal tyckte att det hade varit bättre om det i regeringsdeklarationen hade stått inte att man nu skall börja utforma ett progressivt program utan i stället ett fortsatt progressivt program. Det kanske hade varit ur regeringens synpunkt bättre om det stått så, men sakligt sett hade det väl inte inneburit någon större skillnad. Vad vi i år bevittnar är att regeringen inte har lyckats med det den nu säger sig skola ta itu med. Regeringen har ju också spruckit på den punkten. Det avgörande är vad som händer i riksdagen under de veckor som ligger före i tiden innan riksdagen skall besluta om u-hjälpsprogrammet. Jag har samma uppfattning som herr Bengtson, att det skall bli intressant att se hur pass god vilja det finns inom regeringen på den punkten.
Herr talman! Det är riktigt som statsrådet Myrdal påpekade, att de anföranden som hittills har hållits i kammaren inte har pressat oss till några direkta och skärpta motsättningar. Å andra sidan är det klart att det föreligger väsentliga skiljaktigheter i fråga om vissa allmänna bedömningar. Jag kan för egen del inte godta den betoning som statsrådet Myrdal gör av avspänningen i Europa, då statsrådet säger att den centrala krigsrisken i Europa har avlägsnats för vår del. Det är en klen tröst så länge vi vet att utomordentligt starka krigsstyrkor — starkare än någonsin — står emot varandra i Europa. Vi vet att tysklandsfrågan inte är löst och vi berörs ju också, såsom jag påpekat, på ett helt annat sätt direkt av de blodiga och oroande händelser som utspelas på längre avstånd från Europa, avstånd som nu med kommunikationernas hjälp blivit betydligt kortare. Men det var inte detta jag tänkte ta upp i min replik, utan jag skulle återigen vilja fråga statsrådet Myrdal, om hon utan vidare håller med om att det vore riktigt att avvisa tanken på att utrikesnämnden skulle behandla den komplicerade fråga, som ett icke-spridningsavtal och vad som därmed sammanhänger utgör. När jag tog upp denna fråga var det inte för att peka på någon direkt och just nu inträffad försummelse, utan jag ville framhålla att försummelserna var gjorda under flera år. Situationen är den, att utrikesnämnden egentligen inte behandlade detta förrän 1962 eller 1963, när Undénplanen togs upp, och sedan dess har ingenting hänt. Statsrådet Myrdals påstående att det inte finns någon avtalstext är kanske formellt riktigt, men det inger onekligen en känsla av förvåning att man förhandlar och diskuterar trots att någon avtalstext inte skulle finnas. Är det inte i själva verket så, att parterna — inklusive statsrådet Myrdal — i stort sett vet vad avtalstexten innehåller, även om den inte är offentliggjord? Man skulle väl i en mindre krets, såsom t.ex. inom utrikesnämnden, kunna göra en genomgång av de olika alternativ, som har utkristalliserats under den senaste tiden, för att få en politiskt bredare bedömning av denna fråga. Jag vill slutligen som ett sista skäl för tanken på en diskussion i utrikesnämnden ta upp den förändring, som inträffat i och med att det är statsrådet Alva Myrdal som i dag läst upp regeringens utrikespolitiska deklaration. Detta innebär att statsrådet Myrdal nu efter sin utnämning på ett annat sätt är politiskt bunden till den svenska regeringen, en situation som naturligtvis just här kan vara väl så besvärlig och obehaglig. Detta fordrar i sin tur emellertid att statsrådet Myrdals agerande i Geneve också bör ha en så bred politisk förankring som möjligt, och denna förankring brukar man grundlagsenligt i utrikespolitiska ämnen försäkra sig om i utrikesnämnden.